Herr talman! Jag hade förstås väntat mig att Jörgen Ullenhag skulle lägga väldig tyngd i resonemanget om den förfärande ekonomiska situation som det här enligt hans mening rör sig om, men jag tror inte att jag skall ta tiden i anspråk för den saken. Vi har nämligen tillsammans fått tekniska högskolans redogörelse vid dess uppvaktning inför utskottet, och det finns alltså anledning för mig att säga att den bild som tecknats av ekonomin egentligen skulle förtjäna att plockas i litet närmare. Men jag inskränker mig till att säga att den kostnadsredovisning som Jörgen Ullenhag nu gjorde uppenbarligen bygger på att denna utbildning skall permanentas och att man varje år skall ta in 30 elever. Det vi yrkar bifall till är egentligen ingenting annat. Och för att vi inte skall behöva få någon ytterligare förvirring om det: Vi yrkar bifall till vårt ursprungsförslag, vilket innebär att man skall starta en försöksverksamhet i enlighet med det tidigare riksdagsbeslutet. När det gäller kostnadsbilden har vi velat införa de här raderna i vår reservation, därför att det finns anledning att ha förtroende för den ekonomiska redovisning som högskolan har givit utskottet. Vi har ingenting emot att man ser på den saken, men det skall man kunna göra utan att för den skull fördröja startandet av den här utbildningen särskilt mycket. Jörgen Ullenhag började med en uppräkning i fråga om högskolan och satsningen. Det är en riktig satsning, och jag har inte på något sätt motsagt det. Tvärtom är jag ute efter att göra en bra högskola ännu bättre. Om man nu anser att man måste stoppa utvecklingen av den tekniska högskolan i Luleå till förmån för någon annan utbildning, vet jag i så fall inte vilken utbildning man syftar på. Jag skulle vilja fråga Jörgen Ullenhag: Är det inte angeläget att få en sådan här utbildning till stånd? Jag tror att vi båda är ense om att just den typen av människor behöver vi sannerligen. En snabb teknisk utveckling och de behov som därvid uppstår av att se till att människorna inte far illa ställer faktiskt utomordentligt hårda krav på just den här typen människor. Om det är angeläget att den här utbildningen kommer till, var och när bör den då komma till enligt Jörgen Ullenhags mening?
Herr talman! Självfallet, Karl-Erik Häll, är vi från utskottsmajoritetens sida inte negativa till arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöforskning som sådana. Det saken gäller är den speciella utbildningslinje som vi nu diskuterar och som kommer att dra betydande kostnader, om den kommer till stånd. Fördjupade kunskaper rörande arbetsmiljö och arbetsvetenskap kan åstadkommas bl.a. genom påbyggnadsutbildning— det är ett annat sätt — fört.ex. tekniker av olika slag, arkitekter, formgivare och viss personal inom vårdområdet. Det slås också klart fast i budgetpropositionen. Utskottet har ingen invändning mot det. Tvärtom tycker man att det är bra att högskolan i Luleå anordnar utbildning i arbetsmiljöfrågor i form av enstaka kurser. Med kortare utbildningar når man också många grupper av människor. Vi är alltså klart positiva till en satsning på arbetsmiljöutbildning, men inte denna dyra utbildning. Det är naturligtvis svårt att få ett grepp om opinionen inom högskolan när det gäller den här utbildningen. Men klart står att uppfattningarna är delade. Klart står också att högskolan har haft olika uppfattningar vid skilda tidpunkter. När styrelsen för högskolan i Luleå så sent som för ett halvår sedan, den 17 oktober 1980, diskuterade frågan om en start av utbildningen hösten 1981 eller hösten 1982, framkom dessa delade meningar tydligt. Högskolans rektor framhöll i beslutsunderlaget inför diskussionen i högskolestyrelsen bl.a. följande: ”Det står också klart att ett genomförande av utbildningen kommer att kräva resurser. Enligt högskolestyrelsens direktiv är kostnadsramen ca 600 000 kr. per år för de tre första åren och därefter ca 1 milj.kr. per Mu. Han säger vidare: ”Planeringen av utbildningen har fortskridit under tidspress men utan större förseningar. Ännu har emellertid inte kommittén kunnat sända ett samlat förslag på lokal utbildningsplan och kursplaner på remiss inom och utom högskolan och förslagen från arbetsgruppen har dålig Nu förlorade rektor omröstningen. Med röstsiffrorna 11 mot 7 avslogs rektorsämbetets förslag, och majoriteten uttalade sig för en start redan hösten 1981. Studeranderepresentanterna reserverade sig mot beslutet och framhöll ”att linjen inte är förankrad inom högskolan”. Regionstyrelsen framhöll i sitt yttrande över högskoleenheternas anslagsframställningar avseende nästa budgetår följande: ”Som en första besparing har regionstyrelsen föreslagit att försöksverksamheten med utbildningen inom arbetsmiljöområdet inte kommer till stånd. Regionstyrelsen har tidigare stött etableringen av denna utbildning, men har tagit intryck av linjenämnd T:s synpunkter och av att högskolan uppenbarligen inte avser att utbildningen hör till den tekniska sektorn.” Min slutsats blir alltså att vi i nuvarande samhällsekonomiska läge inte har råd att satsa på den här utbildningen. Det är viktigt med utbildning i arbetsmiljöfrågor. Det kan man klara på annat sätt med fler grupper än att satsa på en hel utbildningslinje, som kommer att dra mycket pengar.
Herr talman! Jag är glad för deklarationen att utskottet inte är emot utbildning i detta ämne. Om utskottet vore emot utbildning skulle jag bli mycket fundersam. Enligt utskottet bör tydligen utbildningen i fråga komma till stånd, men inte i Luleå. Och skulle den till äventyrs komma till stånd i Luleå, så bör den bedrivas i form av enstaka kurser. Jag är naturligtvis medveten om högskolans förutsättningar att anordna utbildningen i den formen, men det är egentligen inte det som det finns anledning att slåss för. Jag tror nämligen att det är välmotiverat att så snart som möjligt få i gång en reguljär utbildning på detta område. Jag skall självfallet inte fortsätta med att — om det nu tas illa upp — tala om vad som förevarit i utskottet. Men låt mig säga att många av de saker som Jörgen Ullenhag nu skildrar, den dåliga förankringen inom högskolan och den oenighet som enligt Jörgen Ullenhag råder om denna utbildning, ju var en av orsakerna till att vi ville ha besök av utskottet. Genom de frågor som ställdes blev det enligt min uppfattning klarlagt att man var helt ense om de framställningar som högskolan nu gör. Det är riktigt att man har anfört dessa synpunkter innan man riktigt hade hunnit överblicka konsekvenserna av inrättandet av den här utbildningen enligt de förutsättningar som kunde förutses. Men nu ändrade man sig, och det tycker jag inte att man skall dömas för. Det skedde efter det att den arbetsgrupp, som jag åberopade i mitt anförande, hade lagt fram sina synpunkter. Nu är det — och det framgår av alla uppgifter — en av högskolan starkt prioriterad utbildning. Låt mig därför avslutningsvis säga att, vilket jag också framhöll i mitt inledningsanförande — det här är fråga om ett försök att spara budgetmedel, och det har jag respekt för. Ändå hävdar jag att man, när man försöker spara budgetmedel på ett sätt som gör att en redan beslutad, angelägen och betydelsefull utbildning vid en högskola äventyras, sparar på fel ställe. Därför yrkar jag än en gång bifall till vår reservation nr 4.

Herr talman! Jag har naturligtvis stor respekt för Karl-Erik Hälls engagemang i den här frågan. Man anser att de pengar finns som det faktiskt är fråga om, ifall man öppnar en utbildning framöver. Vad saken emellertid gäller är i all korthet följande. Så sent som för ett halvår sedan ansåg rektorn vid högskolan att de förslag som då fanns var dåligt förankrade, och studeranderepresentanterna ansåg att förslagen beträffande den här linjen inte alls var förankrade inom högskolan. Det första besparingsförslaget i anslagsframställningen från högskolan i Luleå för budgetåret 1981/82 gällde — även om man sedan ändrade sig — utbildningslinjen för arbetsmiljöutformning. Det var alltså den bedömning man då gjorde. Också regionstyrelsen anvisade försöksverksamhet med arbetsmiljöutformning som ett första besparingsalternativ. Regionstyrelsen hade, som jag redan sagt, tidigare stött anordnandet av utbildningen. Emellertid framhåller man nu att man tagit intryck av tekniska linjenämndens synpunkter. Av högskolestyrelsens i mars månad avlämnade anslagsframställning, vilken jag tidigare åberopade och i vilken man i och för sig stöder förslaget om ett inrättande av utbildningen, framgår att en sådan kommer att bli dyr. I fullt utbyggt skick och med ett intag på 30 studerande skulle utbildningen i mitten på 1980-talet kosta 2,7 milj.kr. Lägg sedan till detta att utbildningen ännu inte startats. Det är alltså inte fråga om att lägga ned någon befintlig utbildningslinje, vilket vi tvingas till i många andra fall. Vi diskuterar t.ex. nedläggning av arkitektutbildningen i Lund. Vi diskuterar, och har genomfört, nedskärningar på arkitektutbildningssidan. Vi har här tidigare i dag diskuterat nedskärningar, indragningar och fördröjningar. Vi tvingas till detta i ett kärvt ekonomiskt läge. Att i en sådan situation ta fasta på lokala och regionala förslag till besparingar när det gäller en utbildning som ännu inte startats, måste väl ändå vara helt rimligt. Än en gång vill jag framhålla att man i Luleå kan anordna utbildning i arbetsmiljöfrågor i form av enstaka kurser. Det understryker vi både i utskottsbetänkandet och i propositionen. Till sist: Mot denna bakgrund är det svårt att förstå att socialdemokraterna inte gjort upp med regeringspartierna om ett klart besked nu till högskolan i Luleå, så att man där vet om utbildningen skall komma till stånd eller inte. Vad man vill ha är — såvitt jag förstår — ett klart besked, men något sådant får man inte.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

Herr talman! En högskola är en resurs och en tillgång för det område där den ligger. Helt naturligt är strävan hos alla högskolor att få ett attraktivt utbildningsutbud att erbjuda studerande från det egna området, men också studerande från andra delar av landet. Jag vill gärna i likhet med Jörgen Ullenhag framhålla att Luleå högskola kraftigt har byggts ut under de här åren. Från utbildningsministerns sida har verkligen satsningar gjorts på området under den senare delen av 1970 talet. Förra riksmötet fattades ett beslut här i kammaren om att utbildning avseende arbetsmiljöutformning försöksvis skulle anordnas i Luleå. Antagningen till utbildningen skulle omfatta 25 studerande och t. v. ske vartannat år. Förslaget fanns med i utbildningsministerns avsnitt av budgetpropositionen. Den ekonomiska situationen har förvärrats. Påbud har utgått såväl till högskolorna som till alla andra institutioner om sparsamhet och omprövning. Luleå högskolestyrelses första förslag till prutning gällde den utbildningslinje för arbetsmiljöutformning som vi nu diskuterar. Därefter har högskolestyrelsen gjort en grundligare genomgång av sina resurser och möjligheter. En majoritet anser nu att utbildningen bör och kan anordnas inom de ekonomiska ramar som fastställts för högskolan. Det var också de förutsättningar som gällde när vi tog beslutet förra gången. Vad jag tycker är viktigt i det här ärendet — och det har varit avgörande för mitt ställningstagande — är att UHÄ, trots högskolestyrelsens beslut att ange linjen som ett besparingsalternativ, i sina petita säger: ”Planeringsberedningen för sektorn för utbildning för tekniska yrken m m vidhåller att ett stort behov av utbildning inom området föreligger och att förutsättningarna härför är gynnsamma i Luleå. Utbildningen bör därför snarast komma till stånd. UHÄ delar planeringsberedningens åsikter.” Både planeringsberedningen och UHÄ säger detta. Det finns således ett stort behov av den här utbildningen. Den ligger i tiden — där finns en helhetssyn på människa och maskin. Arbetsmiljölinjen skulle totalt bestå av tre grenar. Två finns redan på högskolan: en teknisk del och en arbetsvetenskaplig del. Och till detta skulle då komma utbildningen i arbetsmiljöutformning, som budgetpropositionen och utskottsmajoriteten säger nej till. Arbetsmiljöutformningslinjen skulle bli den bit som gör den här utbildningen fullständig. Det här är bakgrunden till att jag tänker stödja den socialdemokratiska reservationen. Där säger man: ”Vad angår utbildningen i arbetsmiljöutformning i Luleå anser utskottet att denna i sig är angelägen, men att fortsatta överväganden bör göras i vad avser såväl dess innehåll som kostnaderna för den.” Jag tycker det är viktigt att vi står fast vid att denna utbildning skall anordnas i Luleå. Jag ser också en fullständig arbetsmiljölinje som ett led i den profilering av högskolorna som i sin tur måste vara ett led i det besparingsarbete som åligger oss.
Herr talman! Jag begärde ordet för att ge ett svar till Rune Rydén. Han frågade mig: Hur skall intagningen ske i Lund? Jag kan svara att de ansvariga för Lunds universitet vid samtal har sagt att intagning kan ske utan större bekymmer, om man får förtroendet att starta utbildningen. Det var alltså ett klart svar. Jag vill tillägga att näringslivets representanter vid samtal verkligen förklarat sig önska att den här utbildningen kommer till stånd. Man menar också att det är en god investering att utbilda folk. Till allra sist, Rune Rydén: Jag tror att det vore förståndig politik att starta utbildning för 30 datateknikstuderande i Linköping och för 60 i Lund.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja få ett exakt svar av Lennart Bladh på min fråga: Hur skall den här intagningen ske? Naturligtvis vill man vid universitetet i Lund starta den här utbildningen — det är jag fullt på det klara med. Men hur skall det tekniskt sett gå till? Blir det fråga om annonsering, eller skall man gå till väga på något annat sätt? Kan Lennart Bladh svara på det?
Herr talman! Jag anser verkligen att när ansvariga vid universitetet i Lund säger att de kan klara intagningen, är det deras sak. Jag tror man kommer att klara det också. Det är inte första gången man tar in studerande i Lund.

Herr talman! Under den socialdemokratiska regeringens ledning bedrevs ett omfattande lagstiftningsarbete för att skapa möjligheter till en aktiv miljöpolitik. En av de lagar som haft störst betydelse i miljövårdsarbetet är miljöskyddslagen. Med lagens hjälp har samhället kunnat förebygga föroreningar av vatten och luft. Vi fann under den socialdemokratiska regeringens tid emellertid att den här lagen behövde ses över för att om möjligt göras ännu effektivare. Erfarenheterna hade visat att den var behäftad med vissa brister, och därför tillsattes en utredning. Det är en del resultat av den utredningen som nu redovisas i en proposition och som utskottet haft att behandla. Det är nödvändigt att miljövårdsarbetet inriktas dels på att förebygga miljöförstörelse av olika slag, dels på att avhjälpa uppkomna problem. Lagstiftningen är naturligtvis ett verksamt medel i bägge dessa avseenden. Den fysiska riksplaneringen och andra former av planering är exempel på medel som syftar till att förebygga miljöförstörelse. I propositionens inledande avsnitt förs också ett resonemang om avgifter av skilda slag som medel i miljöpolitiken. Från socialdemokratins sida har vi redovisat en principiell tveksamhet mot avgifter som ett generellt medel för att förhindra miljöförstörelse. Det är viktigt att slå fast den grundläggande principen att ingen genom att betala en avgift skall kunna köpa sig fri från sitt ansvar att motverka miljöförstörelse. Avgifter kan därför enligt vår mening endast användas som komplement till andra medel i miljövårdsarbetet. Ett exempel på en sådan kompletterande avgift är den avgift för överutsläpp som miljökostnadsutredningen föreslog som ett sanktionsmedel för att åstadkomma en skärpt tillämpning av gällande lagstiftning. En helt annan form av avgift som har till syfte att finansiera erforderlig tillsyn och kontroll av miljöstörande verksamhet är den vi har krävt i vår motion till årets riksdag, nämligen en avgift för prövningen och tillsynen av olika former av miljöstörande verksamhet. Vi har i vår reservation under p. 4 önskat att riksdagen skall ge regeringen till känna att principen bör vara att kostnader för tillståndsgivning och kontroll enligt miljöskyddslagen bör bäras av den som söker tillstånd till resp. bedriver miljöfarlig verksamhet. Det vore värdefullt om riksdagen på detta sätt markerade att den principen bör bli vägledande för regeringen i samband med utarbetandet av det i propositionen aviserade förslaget rörande ett avgiftssystem på det här området. I propositionen föreslås bl.a. ett ökat kommunalt inflytande på miljövårdsområdet på så sätt att kommunerna genom frivilligt åtagande skall kunna låta hälsovårdsnämnderna ta över ansvaret för den löpande tillsynen av visst slag av miljöfarlig verksamhet. Enligt vår mening är det viktigt och nödvändigt att tillsynen av milj lokala hälsovårdsnämnderna kan spela en viktig roll i en sådan förbättrad rande verksamhet effektiviseras. De tillsynsverksamhet. Som vi ser det är det emellertid nödvändigt att tillsynen enligt miljöskyddslagen samordnas med den övriga tillsynsverksamhet som åläggs kommunerna genom de förslag till ny hälsoskyddslag som regeringen enligt propositionsförteckningen senare kommer att framlägga förslag till riksdagen om. Regeringen har uppenbarligen valt denna form med ett frivilligt åtagande för kommunerna därför att man inte önskat lägga ytterligare utgifter på kommunerna och inte kunnat skaffa fram medel till en statlig finansiering. Vi anser att den här samordningen är så utomordentligt angelägen att vi i vår reservation under punkt 3 önskar att riksdagen uttalar sig för att regeringen i samband med utarbetandet av förslag till hälsoskyddslag tar upp dessa frågor på nytt, redovisar förslag till en sådan samordning samt de kommunalekonomiska konsekvenserna av ett utökat kommunalt tillsynsansvar. För att förbättra tillsynen har socialdemokraterna i miljöskyddsutredningen förordat tillskapandet av ett organ benämnt AB Svensk Miljökontroll. Grundtanken bakom förslaget är att man därigenom skulle kunna ställa sådana kvalificerade resurser till miljökontrollens förfogande som rimligen inte kan byggas upp hos varje länsstyrelse eller kommun. Därigenom skulle myndigheternas bedömningar i miljöfrågor kunna bli mer enhetliga och kontrollen mer effektiv. Vi föreslår i vår reservation under punkt 3 att riksdagen uttalar sig för att regeringen låter utreda denna fråga i enlighet med de riktlinjer som anges i den socialdemokratiska motionen. Erfarenheterna har visat hur viktig preskriptionstiden är när det gäller miljöbrott. Vi får allt fler exempel på hur brott i dessa sammanhang inte kan beivras på grund av att verkningarna av miljöstörningarna ofta blir kända långt efter det att den miljöstörande verksamheten ägt rum. Enligt socialdemokraternas mening är miljöbrott så speciella att det finns anledning till särbestämmelser när det gäller preskriptionstidens längd. Vi har i vår motion föreslagit att preskriptionstiden för alla former av miljöbrott sätts till minst tio år. Tyvärr har vi inte lyckats få gehör för den ståndpunkten i utskottet, och därför för vi fram detta som vi anser viktiga krav i vår reservation under punkt 5 i betänkandet. Vi anser att det borde vara självklart att enskilda och samhället skall kunna hållas skadeslösa när det gäller skador förorsakade av miljöstörande verksamhet. Det är därför enligt vår mening nödvändigt att en garanti skapas som gör att erforderliga medel kan stå till förfogande när skador har inträffat. Det är nödvändigt därför att det ofta förflyter lång tid innan skadorna och deras omfattning visar sig. Det har hänt att ett företag som orsakat skadorna har varit nerlagt när skadorna kommit i dagen, varför det inte längre finns någon som kan göras ansvarig för det inträffade. Ett annat fall kan vara att företagets ekonomi är så dålig att företaget inte kan bekosta den erforderliga saneringen eller bestrida andra kostnader för skadan. Det kan också vara svårt att klarlägga att en skada förorsakats av ett bestämt ämne eller utsläpp, och det kan vara svårt att avgöra vilket företag som gjort utsläppet och därmed orsakat skadan. Ofta kan flera företag vara inblandade. Vi menar att om det företag som vållat skadan inte kan stå för de kostnader som skall täckas i sammanhanget, är det skäligt att all den industri som omfattas av miljöskyddslagens bestämmelser som helhet får stå ansvarig för uppkommen skada. Därför bör någon form av fond byggas upp. En sådan fond kan bygga på avgifter från företag som omfattas av miljöskyddslagen. Vi har inte vunnit gehör för detta vårt förslag i utskottet. I reservation 6 för vi därför fram kravet att regeringen snarast för riksdagen skall framlägga förslag om inrättande av en fond av det slag som jag nu talat om. I samband med behandlingen av propositionen år 1975 om återvinning och omhändertagande av avfall lade statsmakterna fast vissa principer för varuproduktion och avfallshantering. Principerna innebar att innan produktionen av en vara påbörjas bör det vara klarlagt hur varan skall omhändertas sedan den har använts och blivit avfall. Det skulle vara producenterna som i första hand skulle bära ansvaret för att avfallet kunde tas om hand på ett riktigt sätt från miljöoch resurssynpunkt. Dessa principer, som ännu inte har omsatts i direkta författningsbestämmelser, måste anses vara av sådan vikt att de bör styra handlandet i förekommande fall hos samhällsorgan och industriföretag. I ett särskilt yttrande, som vi fogat till betänkandet, understryker vi socialdemokrater att det är angeläget att dessa viktiga principer får fullt genomslag i lagstiftningen. Hur dessa principer skall omformas till lagregler bör enligt vår mening övervägas vid kommande översyn av berörd lagstiftning. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som fogats till detta betänkande.

Herr talman! Den nu gällande miljöskyddslagen har varit i kraft sedan den 1 juli 1969. Det är uppenbart att samhällets syn på miljöfarlig verksamhet under så pass lång tid har förändrats. Den förändring som riksdagen nu är beredd att göra tar sikte på skärpning i några viktiga avseenden. Moderata samlingspartiet ställer sig så gott som helt bakom dessa justeringar. På en punkt har vi dock haft en annan mening än utskottets majoritet, och det gäller tillståndsbesluts rättskraft, som behandlas i lagens 24 §. Detta har gett anledning till reservation 1 i utskottsbetänkandet, och jag vill med några få ord kommentera denna. Vi anser att den föreslagna ändringen är betänklig ur flera synpunkter. Således kan enligt förslaget ett tillstånds tioåriga giltighetstid under perioden göras till föremål för omprövning. Inte heller vi från moderata samlingspartiets sida utesluter att förändringar av så väsentlig betydelse kan förekomma, att de motiverar en omprövning. Men vi vill ändå inte helt ställa oss bakom den nu föreslagna ändringen. Vi menar nämligen att förslaget ger anledning till betydande rättsosäkerhet. En i vanlig ordning prövad och tillståndslämnad produktion eller tillverkning har i normalfallet tillkommit under betydande kostnader. Då varje kostnad således ligger i produktionsledet eller i säkerhetsanordningar för miljö och hälsa, så måste den onekligen finnas i en ekonomisk kalkyl och därför ges möjlighet till rimlig avskrivningstid. Den ändring som den nya miljöskyddslagen förutsätter ger enligt vår mening inte möjlighet till planenlig avskrivning under viss given tid, nämligen giltighetstiden för tillståndet. För den skull har vi ansett att tillståndets giltighetstid i normalfallen bör omfatta tio år på samma sätt som i nuvarande lag och därefter bli föremål för omprövning. Herr talman! Det kan synas som om moderata samlingspartiet med denna reservation inte ser med samma allvar på de miljöeffekter som kan uppstå vid anläggningar med hälsofarlig verksamhet. Jag kan försäkra kammaren att vi ser med yttersta allvar på de här tingen, men vi tycker ändå att riksdagen inte kan bortse från att alltför ofta kommande omprövning av gällande tillstånd kan verka så störande på ett företags drift och produktion att företagets såväl ekonomi som sysselsättning hotas.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

Herr talman! De ändringar i miljöskyddslagen som nu föreslås är efterlängtade och såvitt jag förstår mycket behövliga. Vi skall bara inte tro att de kommer att lösa alla problem; utan arbetet på detta område måste gå vidare. Den föreliggande propositionen och utskottsbetänkandet i ärendet finner jag vara i stort sett acceptabla. På en punkt har vi som representerar Nr 126 folkpartiet i utskottet dock tvingats reservera oss, nämligen i frågan om 29 april 1981 Vi anser det vara väsentligt att olika miljögrupper och andra ideella sammanslutningar skall kunna ha en rimlig chans att påverka beslutsprocessen. Statens vägverk, som ju har att agera enligt väglagen, där var och en som kan tänkas vara trafikant räknas som sakägare, har ingenting emot en sådan ordning. Den betyder att vem som helst som vill lägga sig i en fråga kan göra det. Såvitt jag har förstått anser man också att detta är fördelaktigt. Då kan man på ett relativt tidigt stadium fånga upp de protester och synpunkter som finns. Man menar också att människor då, även om de kanske blir besvikna på det beslut som så småningom fattas, i alla fall kommer att få en större förståelse för att det kommer att utformas på det sätt som blir fallet. Vi har inte menat att man skall gå fullt så långt som i väglagen, men vi har i alla fall föreslagit att större rikstäckande organisationer skulle få vara besvärsinstanser och få yttra sig i miljöfrågor. Detta har utskottets majoritet tyvärr inte kunnat acceptera. Herr talman! För mig är det litet svårförståeligt att man inte skulle tycka att det är viktigt att en förening eller sammanslutning av t.ex. allergiker skulle kunna få besvära sig och reservera sig vid en industriutbyggnad som på något sätt skulle drabba dem. Man hänvisar till en generös praxis. Ja, om man nu menar allvar med talet om en generös praxis, kan man också ändra lagen så att den svarar mot en sådan. Det är faktiskt inte några farligheter som vi ger oss in på. En utökning av demokratin så att människor kan få komma med i eller komma in tidigare i beslutsprocessen kan inte vara en nackdel i något samhälle. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 och i övrigt till utskottets hemställan. Jag vill därutöver bara göra ett par kommentarer till det som mina båda närmaste företrädare här i talarstolen sade. Svante Lundkvist vill bl.a. att vi här i dag skall fatta beslut om ett slags miljöskyddsfond. Nu är det så, vilket Svante Lundkvist torde vara underrättad om, att miljöskyddsutredningen arbetar med just dessa frågor och väl kommer att ta upp dem i ett betänkande. Varför då inte avvakta detta, så att frågan blir ordentligt utredd? Det är ju den praxis som vi brukar tillämpa. Socialdemokraternas inställning i dessa frågor verkar vara att man vill uppträda ungefär som bror Duktig och inte särskilt bry sig om sakskälen. I Jag tyckte att Arne Andersson i Ljung ganska rejält överskattar koncessionsnämndens för miljöskydd både klåfingrighet och personalresurser. Den har inte tid att ägna sig åt alla de saker som han målar upp.
Herr talman! Jag vill bara kort kommentera Torkel Lindahls yttrande att det förhållandet att vi från socialdemokratins sida vill få till stånd en miljöskyddsfond skulle vara ett utslag av en bror-duktig-inställning. 92?9 Det gäller ett förslag som vi verkat för sedan flera år tillbaka, och vi har byggt på den erfarenhet som vi har av att människor ibland kan råka illa ut därför att den möjlighet som vi menar att fonden skulle ge inte står till buds. Det borde vara en betydande styrka för dem som nu skall börja fundera på hur man skall lösa denna typ av problem att få ett uttalande från riksdagen, innebärande att den i princip ställer sig bakom tanken på att en sådan fond bildas.

Herr talman! Det förhållandet att vi tänkt litet längre på de här frågorna gör ju inte att vi känner oss ha anledning att dra oss tillbaka från de förslag som vi kommit fram till.

Herr talman! I betänkandet nr 21 från jordbruksutskottet behandlas förslag till ändringar i miljöskyddslagen från 1969. Den miljöskyddslag i vilken regeringen och jordbruksutskottet nu föreslår vissa ändringar tillkom under en tid då vi hade ett förhållandevis nyvaknat miljöintresse här i landet. Mitten och slutet av 1960-talet innebar slutet på en drygt tjugoårig efterkrigsperiod med förhållandevis snabb ekonomisk och industriell tillväxt. Under dessa år centrerades intresset kring denna tillväxt som grund för genomförandet av sociala reformer. Tillväxten under denna efterkrigsperiod var grundad på en koncentrerad utveckling inom de stora exportindustrierna. Oljan blev en helt dominerande energikälla, som efter hand blev allt billigare i förhållande till andra varor. Man såg under denna tid i första hand de positiva effekterna av den industriella utvecklingen och såg inte, eller ville kanske inte se, de negativa effekterna på den mänskliga miljön. Dessa effekter var inte bara rent fysiska, genom industriutsläppen till luft och ' vatten, utan också sociala, genom stora folkomflyttningar från landsbygden till de expansiva tätorterna. Som sagt, vid tiden för nu gällande miljöskyddslags tillkomst hade man börjat vakna. Man hade inrättat statens naturvårdsverk och följde upp det med en lagstiftning som skulle reglera den industriella verksamhetens störningar av den yttre mänskliga miljön. Vad sedan gäller de nu föreslagna ändringarna i miljöskyddslagen vill jag först säga att vi ser positivt på dessa. Det är bra att dispensförfarandet försvinner och ersätts av ansökningsförfarande och tillståndsprövning. Det är bra att anmälan försvinner och att även den ersätts av en prövning. Det är bra att det införs ett samrådsförfarande, innan ansökan ges in i ärenden som rör miljöstörande verksamhet. Jag ser den förändringen som en av de allra viktigaste av de nu föreslagna nyheterna. Jag har redan vid flera tillfällen här i kammaren påpekat, att om ett sådant förfarande hade funnits i nu gällande miljöskyddslag, hade sannolikt utvecklingen av stridigheterna kring etableringen av SAKAB:s anläggning för behandling av miljöfarligt avfall kunnat få ett annat förlopp. Den lokala opinionen hade då kunnat komma till uttryck från början och påverka gången av den aktuella ansökan. Nu blev det tvärtom: först beslut i koncessionsnämnden, sedan på regeringsnivå, först därefter kom den verkligt starka reaktionen från berörd befolkning. Detta förlopp speglar ett bakvänt sätt att hantera miljöfrågor som vi förhoppningsvis skall slippa i fortsättningen. Det är också bra att primärkommunernas hälsovårdsnämnder ges möjlighet att bli tillsynsorgan enligt miljöskyddslagen. Slutligen ser vi det som en riktig politik att miljöstörande industri själv skall stå för de kostnader som dess verksamhet åsamkar landets miljövård. Men dessa konstateranden innebär inte att vi inte skulle ha erinringar mot regeringens förslag på en del punkter. Sådana erinringar har vi, och vi har därför levererat en partimotion från vpk med anledning av regeringens proposition. Jag skall nu ta upp våra yrkanden i denna motion och kommentera utskottets skrivning till dessa yrkanden i den ordning de tas upp i jordbruksutskottets betänkande. I vad gäller förprövningsförfarandet yrkar vi på att länsstyrelsernas verksamhet inom koncessionsförfarandet skall bli föremål för en förutsättningslös utvärdering efter fem år från det att nu aktuell lagändring trätt i kraft. Motiveringen är att tillämpningen av miljöskyddslagen bör vara så enhetlig som möjligt och att risk kan finnas för att den inte blir det. Utskottet anser att naturvårdsverkets besvärsrätt när det gäller länsstyrelsernas beslut är en garanti för att rättstillämpningen kommer att bli enhetlig. Vi är på denna punkt inte lika övertygade som utskottet, varför vi vidhåller vårt yrkande. Beträffande beslutsunderlaget har vi yrkat på att en bestämmelse bör intas i den förändrade miljökungörelse som det ankommer på regeringen att utfärda med anledning av de nu föreslagna förändringarna i miljöskyddslagen. Denna bestämmelse skall ha innebörden att sökande i ett koncessionsärende i vissa fall skall kunna avkrävas en formaliserad beskrivning av de tänkbara miljöeffekterna av en ny eller ändrad miljöfarlig verksamhet och att däri skall ingå den maximala skadeeffekten av ett haverifall. Också här vill jag hänvisa till SAKAB-fallet. Hade en sådan beskrivning avkrävts redan vid ansökan, så hade inte jordbruksministern — under trycket från en militant miljöopinion — i efterhand måst utlova en sådan konsekvensutredning. Utskottet säger i sin skrivning att det är mera praktiskt att inte ha en obligatorisk formalisering i beskrivningen av miljöeffekterna. Men, utskottets talesman, det har vi inte heller krävt i vår motion. Vi har bara krävt att det formaliserade förfarandet skall kunna krävas av den prövande myndigheten i vissa fall, och ett sådant lämpligt fall har jag redan nämnt. Vi står sålunda kvar vid vår uppfattning också på denna punkt. Under mellanrubriken Handläggningstiden i utskottsbetänkandet behandlas yrkande nr 3 i vår motion, som rör den s.k. kommunala vetorätten. Denna vetorätt är nu grundad i 136 a § byggnadslagen. Vi har ansett det vara en fördel om denna vetorätt från kommunernas sida i stället överfördes till miljöskyddslagen. Om så skedde skulle man erhålla garanti för att utredning om ett förslags miljöeffekter alltid skulle vara tillgänglig, innan en kommun beslutade sig för att ge — eller inte ge — tillstånd. Utskottet menar att genom godtagande av ändringen i 9 § miljöskyddslagen har sådana samordningsmöjligheter skapats att några olägenheter av det slag som vi befarat i motionen inte skall behöva uppstå. Vi medger gärna att den föreslagna ändringen i 9 § är en förbättring, men vi anser samtidigt att det är bättre, om det kommunala vetot finns i miljöskyddslagen. När det gäller besvärsrätten har vi i vår motion påyrkat ett tillägg i 48 § miljöskyddslagen av innebörd att ideella organisationer, vilkas medlemmar helt eller delvis är eller kan bli berörda av den verksamhet som avses med beslutet, ges rätt att överklaga. I nuläget har ideella organisationer inte en sådan rätt. Vi har konstaterat att exempelvis en villaägare som har sin fastighet inom det område som kan påverkas av ett miljöpolitiskt beslut betraktas som sakägare och kan överklaga, medan boende i flerfamiljshus inte har denna möjlighet. Vi anser att dessa hyresgästers organisation borde kunna anses som sakägare, då den ju företräder betydligt fler människor som berörs än villaägaren. Då vi inte föreslår någon katalog över vilka ideella organisationer som skall ges besvärsrätt utan knyter vårt yrkande till att avse dem som berörs eller kan bli berörda av beslut, tycker vi det vara rimligt att bifall ges till vårt yrkande. Utskottets motivering för avslag finner vi inte särskilt vägande. Jag övergår nu till att behandla tillsynssystemet, där vi också har flera yrkanden. I yrkande nr 2 hemställer vi om statligt stöd till de kommuner som beslutar sig för att låta sina hälsovårdsnämnder fungera som tillsynsorgan enligt miljöskyddslagen. I rådande kommunalekonomiska situation menar vi att ett beslut av riksdagen att i den förändrade miljöskyddslagen ge kommunerna rätt att frivilligt besluta om kommunal tillsyn inte får något reellt innehåll, om inte samtidigt medel kan ställas till förfogande. Det blir i stället en fortsatt övervältring av kostnader från staten till kommunerna. Vi har ju accepterat att industrin och övriga miljöstörare skall stå för sina kostnader. Då bör staten centralt ta in medlen och sedan fördela dem till kommunerna för täckande av deras tillsynskostnader. Att utskottets majoritet här yrkar avslag förstår vi. Man fortsätter bara på en redan inslagen linje. Men att vi motionärer står fast i denna fråga är också självklart. I yrkandena 4 b-d i vår motion tar vi upp frågor som ankommer på regeringen. Det är frågor som lämpligen bör tas uppi den nya och förändrade miljökungörelse som behöver upprättas i och med de ändringar i miljöskyddslagen som vi nu snart kommer att besluta om. Vi anser det viktigt att riksdagen gör ett uttalande till ledning för utarbetandet av en ny miljökungö relse.

Utskottet anser inte att det finns anledning att genom riksdagsuttalanden söka styra skrivningen av den nya miljökungörelsen. Det vidhåller vi att det gör och står följaktligen fast vid våra yrkanden också här. Ett delyrkande är jag emellertid beredd att släppa. Det är yrkandet 4 e. Vi kräver där att kommuner och länsstyrelser skall åläggas uppspåra och till naturvårdsverket inrapportera alla överträdelser av miljöskyddslagen som de får kännedom om. I och med godkännandet av utskottets skrivning torde det kravet bli tillgodosett. Därför behöver jag inte yrka bifall till detta. Under rubriken Ändringar i ML:s straffbestämmelser behandlas vårt motionsyrkande nr 5. Vi föreslår där att en mening i förslaget till miljöskyddslagen 45 §,4 punkten, andra stycket skall utgå. Meningen lyder: ”I ringa fall döms inte till ansvar”. Vi menar att det är onödigt och kan misstolkas, om denna mening tas in i miljöskyddslagen. Åtalseftergift för ringa förseelse kan ges, här såväl som vid brott mot annan lagstiftning, utan att det behöver direkt komma till uttryck i lagtexten. Genom att ta in det i lagtexten annonserar man att ringa miljöbrott kan göras utan påföljd. Det anser vi vara onödigt, och därför yrkar vi att meningen skall utgå. Under rubriken Miljöskyddsavgift i utskottsbetänkandet tas slutligen den del av yrkande 5 i vår motion upp, som avser tillägg till 54 § ML av innebörd att miljöskyddsavgiften bestäms till ett i förhållande till regeringens och utskottets förslag med 50 26 förhöjt belopp. Vi menar att en miljöavgift som enbart uppgår till den ekonomiska fördelen av utsläppet inte är någon sanktion. Därför har vi föreslagit att avgiften bör höjas med 50 96. Utskottet avstyrker vårt förslag med motiveringen att straff kan utmätas vid sidan av miljöavgiften. Hittillsvarande erfarenhet av straff för miljöbrott tyder på att såväl åtal som straff är mycket ovanliga. Däremot är det vanligt att miljöstörande icke tillåtna utsläpp sker. Vi anser därför att sanktionen i första hand skall knytas till miljöavgiften och vidhåller sålunda vårt yrkande, också här. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1980/81:1954 på samtliga punkter utom 4 e, som jag anser tillgodosedd med utskottets skrivning.

Herr talman! Det var intressant att lyssna till den historieskrivning som Per Israelsson inledde sitt anförande med. Han sade bl.a. att miljöintresset hade börjat vakna 1969, när miljöskyddslagen kom.

Det var ett mycket ambitiöst försök som gjordes med den lagstiftning som kom 1969, och det är intressant att här nu kunna konstatera att alla som deltagit i debatten och utskottet i sin helhet har välkomnat den översyn som behandlas i dagens betänkande. Här sker alltså en mycket viktig förbättring, en uppstramning som har ansetts behövlig efter viss erfarenhet. De motförslag som finns i reservationerna vill jag beteckna som nyanser i bedömningarna. Det är helt självklart att miljödebatten är så väsentlig i vårt land att partier har behov av profilering på olika punkter. Här finns emellertid inte i någon av reservationerna alternativa förslag som är så pass långt utvecklade att riksdagen utan vidare skulle kunna ta ställning till dem vid detta tillfälle. Däremot visar det sig över lag i fråga om de alternativa förslag som ställs att arbete är på gång i olika sammanhang, med översyn och med utarbetande av nya förslag. Det gäller t.ex. besvärsrätten. Det är möjligt att den bör utvecklas efter hand. Det är däremot inte självklart att man kan fatta ett generellt beslut så enkelt som föreslås i vissa motioner och reservationer. Jag tror att det är väldigt viktigt att naturresurskommittén med förtur kan titta på hur detta skall kunna lösas. Reservation 6 är redan bemött av Torkel Lindahl. Det gäller också reservation 1. I vad gäller reservationerna 3, 4 och 5 tycker jag nog att det finns en väldigt tillfredsställande argumentering i utskottsbetänkandet. Det gäller såväl rättstryggheten som preskriptionstiden. I regel betraktas verkliga miljöbrott som grova, och därmed är preskriptionstiden normalt tio år. Detsamma gäller naturligtvis frågan om tillsynsbolag och kostnadsaspekten. Det är mycket möjligt att man på sikt får bestämma sig för mera ambitiösa och annorlunda lösningar. Jag tycker dock inte att det i reservationerna finns så färdiga förslag att man kan anta dem utan vidare. Det är en väldigt stor glädje för mig att tillsammans med övriga centerledamöter befinna mig i den majoritet som på alla punkter tillstyrker propositionen. Då jag ser att för propositionen ansvarig minister står i tur på talarlistan ber jag, herr talman, att få inskränka mig till de här kommentarerna i sakfrågan och yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Vad man än kan säga om utskottets ordförande i det här sammanhanget, i varje fall är han inte blygsam när han påstår att prakiskt taget allt som hände på miljövårdens område — naturvårdsverket, miljöskyddslagstiftningen och allt detta — var resultatet av centerpartiets insatser i början av 1960-talet. Det räcker med den kommentaren; det finns tillräckligt många omdömesgilla människor i den här kammaren som vet vad den typen av argumentation kan anses vara värd. I övrigt hade inte utskottets ordförande särskilt mycket i sak att säga om våra reservationer. Han betraktade dem i stort sett som nyanser av det förslag som utskottsmajoriteten har framlagt. Men när det t.ex. gäller om preskriptionstiden skall vara fem eller tio år är det nog en litet för stor skillnad i uppfattning för att man skall kunna betrakta det som nyanser. Likaså är det — om jag tar bara ytterligare ett exempel — av vikt och betydelse att vi kan få till stånd vad vi kallar AB Svensk Miljökontroll för att verkligen skapa de instrument i de här sammanhangen som är angelägna, om vi skall få en effektiv efterlevnad av de lagar och förordningar som vi här försöker att åstadkomma. Med hänsyn tagen till att — som utskottets ordförande sade — departementschefen ändå sitter här närvarande skall jag inte ta upp tiden med att ytterligare argumentera mot det lilla som utskottets ordförande anförde i sak.

Herr talman! Utskottsordföranden Einar Larsson gick inte närmare in på vare sig reservationerna eller vår motion, som dock gäller rätt många punkter. En sak berörde han emellertid, nämligen vårt yrkande om vidgad besvärsrätt, även om han inte direkt omnämnde det. Han antyder att det kan komma en vidgning av besvärsrätten, men han vill invänta förslag från en utredning som sitter. Jag uttalar då den förhoppningen att vårt —i alla fall som vi betraktar det — mycket realistiska yrkande skall kunna tillgodoses, så att berörda människor skall få en sådan ändring i besvärsrätten som vi har föreslagit. Sedan vill jag säga samma sak som Svante Lundkvist. Jag nämnde i min inledning att vi var i huvudsak positiva till ändringarna, men på en del punkter ville vi gå litet utöver vad som står i propositionen. Einar Larsson förklarar att det bara rör sig om nyanser, men jag är nog av den meningen att det är fråga om något mer än nyanser, särskilt på vissa punkter. Jag var inne på kostnaderna för den kommunala tillsynen, och jag anser fortfarande att det är helt avgörande att det ställs medel till förfogande och att dessa medel tas in av dem som stör miljön. Det skulle kunna ske, om staten inte har pengar i övrigt, genom att det bildas en fond som används för ändamålet. Det tror jag också är mycket viktigt, om den kommunala tillsynen skall få någon omfattning i det frivilligsystem som föreslås.

Herr talman! Låt mig först säga till Svante Lundkvist, att det kan kontrolleras i protokollet att jag aldrig har påstått att allt som har hänt i miljöpolitiken skulle vara resultatet av framstötar. Men det vore naturligtvis mycket intressant att bidra med en rad exakta exempel från minnen under den tiden. Vid hur många tillfällen mötte jag inte hårt motstånd från socialdemokratiska respresentanter! Man talade om för mig att detta med miljöresonemang var något abstrakt och ovidkommande och att riksdagen skulle syssla med konkreta ting. Men jag skall bespara Svante Lundkvist fler exempel från den tiden. Om mot förmodan någon mer än Svante Lundkvist skulle ha missförstått mitt första inlägg på det sätt som han gjorde, så kan jag säga att vad jag ville uttrycka var att det var en stor glädje att få vara med oni starten i miljövårdsarbetet. Det var glädjande att många fina resultat uppnåddes, och många goda krafter medverkade till dessa. Så till detta med s.k. nyanser. Preskriptionstiden är naturligtvis inte att betrakta som en nyans. Jag har klart sagt ifrån, och det framgår också av vad utskottsmajoriteten säger, att det som kan räknas som brott i sammanhanget i regel måste betraktas som grovt brott. Då är preskriptionstiden naturligt nogtio år. Därför har inte majoriteten ansett det nödvändigt att formellt göra något undantag från övrig brottslagstiftning. Låt mig vidare kommentera den bedömning som Per Israelsson gjorde. Visst finns det intressanta och fina uppslag till andra lösningar såväl i vpk-motionen som i en del av reservatioerna, lösningar som inte bara skall betraktas som nyanser. Men, har jag sagt, man har inte så långt framskridna lösningar att dessa utan vidare kan biträdas av riksdagen. I propositionen framhåller dessutom departementschefen att det på flera punkter i dessa sammanhang pågår ett arbete och att man avser att göra en förnyad översyn.
Herr talman! Eftersom utskottets ordförande inte tillförde debatten något nytt i sak i sitt andra inlägg skall jag nöja mig med att kommentera vad han inledningsvis påstod utan att ge konkreta exempel. Han sade att han från socialdemokratiskt håll hade mött en rad invändningar när han i riksdagen agerade i miljöfrågorna. Jag skall ge utskottets ordförande ett konkret exempel på hur centern ibland lade upp sin miljöpolitiska propaganda. Jag erinrar om den natt då en socialdemokratisk ledamot innantill läste upp hela den motion som brukar åberopas av centerpartiet som ursprunget till de miljöpolitiska ambitionerna. Det var en motion som framlades i början av 1960-talet. Ledamoten kunde påvisa att inte ett ord i motionen handlade om miljö. Jag tror att Einar Larsson skall upphöra med detta slag av argumentation. I stället skall vi glädja oss åt det intresse som rent allmänt finns i vårt land för miljöfrågorna.

Herr talman! Einar Larsson gick inte heller i sitt senaste inlägg in på de aktuella frågorna. Han erkände dock en viktig sak, nämligen att det fanns intressanta uppslag både i motionen och i reservationerna, och det var ju bra. Det skulle ändå tyda på att det finns en öppenhet för de synpunkter som här har framförts, och det är naturligtvis positivt. Beträffande den fråga som inte berör sådant som riksdagen direkt kan besluta om men väl kan uttala sig om till regeringen, nämligen vad den nya miljökungörelsen bör innehålla, så anser jag det synnerligen viktigt att de synpunkter som här har framförts verkligen kommer med. Det är möjligt att de gör det, även om vi inte får igenom det här uttalandet. Vi har emellertid därmed velat markera att vi anser det vara väldigt viktigt att just de här frågorna kommer med. Det skulle således vara mycket bra om det gjordes ett uttalande av det slag som vi har krävt.

Herr talman! När riksdagen år 1969 tog beslut om miljöskyddslagen var det ett mycket betydelsefullt och framsynt lagstiftningsbeslut. Vi fick därigenom i vårt land en samlad lagstiftning till skydd mot vattenföroreningar, luftföroreningar, buller och andra störningar. I internationellt perspektiv var detta en för sin tid mycket avancerad lagstiftning, och Sverige ansågs som ett föregångsland på miljövårdsområdet. Miljöskyddslagen har nu varit i kraft under drygt ett decennium och utgjort ett av de allra viktigaste redskapen i miljövårdsarbetet. Synen på miljöskyddet har efter hand skärpts. Vi har blivit alltmer medvetna om de hot som människors hälsa och milj är utsatta för. Vi har funnit att samhällets möjligheter att ingripa mot och kontrollera miljöfarlig verksamhet behöver ytterligare förbättras. Mot den bakgrunden har lagen under senare år setts över. Den proposition om ändringar i miljöskyddslagen som vi i dag diskuterar är resultatet av en första etapp i den översyn som alltjämt pågår. För att göra miljöskyddslagen till ett ännu effektivare redskap i miljövårdsarbetet förslås i propositionen, som tidigare har sagts, ändringar i lagens system för förprövning av miljöfarlig verksamhet, för tillsyn över sådan verksamhet och för påföljder i anledning av överträdelse mot lagen. De ändringar i lagens regler som jag har föreslagit i propositionen är många och angår i flera fall mycket viktiga frågor i vilka skilda åsikter och intressen gör sig gällande. Det är därför glädjande för mig att kunna konstatera att de framlagda förslagen till allra största delen tillstyrks av ett enhälligt utskott. Detta förhållande tyder enligt min bedömning på att det mellan de fyra demokratiska partierna finns en betydande samstämdhet i synen på miljöskyddsfrågorna. Jag har inte haft anledning att ändra den bedömningen sedan jag har lyssnat på vad reservanterna har anfört. Några stora och grundläggande skillnader föreligger inte mellan de förslag som jag har lagt fram och de yrkanden som reservanterna har framställt. Jag anser ändå att det finns anledning att här ta upp och diskutera några av de frågor som behandlas i reservationerna. I propositionen har jag föreslagit att 24§ i miljöskyddslagen skall kompletteras med en bestämmelse som gör det möjligt att ompröva ett tillståndsbeslut i strängare riktning under en första tioårsperiod, om användningen av ny processeller reningsteknik skulle medföra en väsentlig förbättring från miljöskyddssynpunkt. I en reservation har utskottets moderata ledamöter uttalat att detta förslag innebär en sådan försvagning av tillståndsbesluts rättskraft som är oacceptabel från rättssäkerhetssynpunkt. Jag delar inte denna uppfattning och har svårt att förstå hur reservanterna har kommit fram till den. Reservanterna kan i varje fall inte bygga sin bedömning på vad som står i propositionen. Jag har nämligen där sagt att den aktuella bestämmelsen har tillagts i syfte att förtydliga innebörden av gällande rätt. Den här möjligheten till omprövning när det gäller ny processeller reningsteknik medför alltså ingen ytterligare inskränkning i tillståndsbesluts rättskraft utöver de inskränkningar som gäller i dag. Mot den bakgrunden är det för mig en gåta hur förslaget kan utmålas som en försvagning av rättskraften och att det därför inte kan godtas från rättssäkerhetssynpunkt. Med reservanternas inställning skulle ett tillståndsbeslut garantera ett företag att få fortsätta att förorena också sedan teknikens utveckling har gjort det möjligt att i väsentlig utsträckning eliminera störningen från den verksamhet som det getts tillstånd för. Det är ett synsätt som jag inte kan acceptera, och jag är glad över att övriga partier har anslutit sig till propositionen. Beträffande folkpartireservationen om besvärsrätten vill jag hänvisa till vad jag sagt i propositionen. Jag har där understrukit att ideella föreningar och andra organisationer på miljöområdet gör ett utomordentligt arbete som måste tas till vara i miljövårdsarbetet. Möjligheterna att påverka beslut i miljöärende är större om organisationerna får komma till tals så tidigt som möjligt. När överklagande blir aktuellt har ju det viktigaste redan hänt — beslutet är fattat. Jag har därför föreslagit att ett informationsoch samrådsförfarande skall äga rum som en förberedelse till prövningsförfarandet. Under denna tid skall företaget informera ortsbefolkningen och lokala miljöorganisationer. Dessa skall också beredas tillfälle att lägga fram synpunkter på den miljöfarliga verksamheten och dess effekter. Detta förberedande förfarande bör enligt min mening tillgodose miljöorganisationernas behov av inflytande i miljöskyddsärenden. Dessutom är ju regeringens praxis, såsom reservanterna också riktigt har påpekat, sådan att miljöorganisationer tillåts överklaga miljöbeslut som ombud för sakägaren. Det tycks råda enighet om att de allvarligaste bristerna i miljöskyddet f. n. finns på tillsynsområdet och att tillsynsorganisationen måste effektiviseras och tillföras ökade resurser. Som en bland flera åtgärder för att åstadkomma den önskvärda förbättringen har regeringen föreslagit att hälsovårdsnämnderna ges större befogenheter och ansvar i fråga om tillsynen på miljöskyddslagens område. Med hänsyn till att alla kommuner inte har ekonomiska och personella möjligheter att ta på sig en sådan här uppgift har reformen gjorts frivillig. Kommunerna kan alltså ta över ett tillsynsansvar i miljöskyddsfrågor i den takt som den enskilda kommunen själv bedömer lämplig med hänsyn till sina resurser och förutsättningar i övrigt. I propositionen har jag sagt att det här förslaget kan ses som ett provisorium i avvaktan på ytterligare utredning om frågorna om att lägga avgifter på företagen för att finansiera tillsynskostnaderna. Förslag om sådana avgifter bör kunna läggas fram av naturvårdsverket under år 1982. I samband med behandlingen av förslaget bör frågan om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun för miljötillsyn tas upp på nytt. Jag anser att det vid det laget borde finnas förutsättningar att ta ett ännu större kommunalt ansvar för tillsynen. Enligt den bedömning som jag redovisat i propositionen måste utvecklingen gå mot ett ökat kommunalt ansvar för tillsynen. Mot denna bakgrund har jag svårt att förstå den socialdemokratiska reservationen i fråga om tillsynssystemet. I reservationen säger man visserligen att man t.v. vill godta regeringens förslag om ett frivilligt kommunalt övertagande av tillsynsansvaret. Men man uttalar också att de kommunalekonomiska konsekvenserna av ett utökat kommunalt tillsynsansvar bör tas upp av regeringen när förslag till den hälsoskyddslag som skall ersätta nuvarande hälsovårdsstadga utarbetas. Den starka betoningen av de kommunalekonomiska konsekvenserna kan uppfattas så, att man från socialdemokratisk sida egentligen inte är beredd att förorda att det kommunala ansvaret för miljöskyddstillsynen ökas. Jag hoppas att det inte förhåller sig så utan att vi alla kan vara överens om värdet av ett stort kommunalt ansvar på det här området. I sin reservation rörande tillsynsfrågorna har socialdemokraterna vidare sagt att ett särskilt företag, benämnt AB Svensk Miljökontroll, bör inrättas som ett serviceorgan för tillsynsmyndigheterna. Tanken bakom det här förslaget, som socialdemokraterna vill att riksdagen skall ta ställning till, är att ett rikstäckande monopolföretag skall inrättas för att ta hand om de besiktningar samt den mätningsoch undersökningsverksamhet som behövs för tillsynen enligt miljöskyddslagen. Jag har i propositionen i den här frågan sagt att det är av avgörande betydelse för tillsynen att kontrollverksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt och att det är angeläget att befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt samtidigt som mätoch undersökningsresultaten måste hålla en hög kvalitet. Samhällets strävan på det här området bör, som jag också har sagt, inriktas på att åstadkomma största möjliga effektivitet och samordning av resurserna inom en organisation som på ett smidigt sätt kan samverka med tillsynsmyndigheterna och de företag som utövar miljöfarlig verksamhet. Jag har vidare uttalat att frågan om organisationen av undersökningsoch mätverksamheten bör utredas vidare. Det är enligt min mening viktigt att vi kan få undersökningsoch mätverksamheten att fungera effektivare. Det är därför, tror jag, en illusion att tro att man kan klara av de här ganska invecklade frågorna så lätt som genom att inrätta ett aktiebolag med tilltalande namn. Ingen kan i dag presentera ett tillfredsställande underlag, som gör det möjligt för riksdagen att ta ställning till hur den aktuella mätoch undersökningsverksamheten bör vara organiserad i framtiden. Dessa frågor måste utredas vidare innan ställning kan tas, och vi är överens om att en sådan utredning bör göras. I fråga om preskription av brott har sedan lång tid i svensk rätt gällt den allmänna principen att preskriptionstidens längd är olika för olika brott och bestäms av det straffmaximum som gäller för brottet. Principen är alltså att ju grövre ett brott är, desto längre tid tar det innan brottet preskriberas. I proposition 1980/81:108 om ändring i brottsbalken, som f. n. behandlas av riksdagen, har regeringen föreslagit att straffbestämmelser om miljöbrott skall införas i brottsbalken. Straffansvar kommer att inträda om någon förorenar mark, vatten eller luft på ett sätt som kan medföra hälsorisker eller annan betydande olägenhet i miljön. Vidare omfattar straffansvaret fall där någon förvarar avfall — t.ex. genom nedgrävning — på ett sätt som kan medföra sådana olägenheter som jag nyss nämnde. Straffskalan för normala fall har satts till böter eller fängelse i högst två år. För sådana miljöbrott är preskriptionstiden fem år. För grova miljöbrott har straffmaximum satts till fängelse i högst sex år. Sådana brott får en preskriptionstid på tio år. I den proposition som vi diskuterar i dag har miljöskyddslagens straffbestämmelser skärpts, bl.a. genom att straffmaximum för brott mot lagens bestämmelser eller mot de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, t.ex. villkor i ett tillståndsbeslut, har höjts från ett till två års fängelse. Preskriptionstiden blir fem år.

För grova fall kommer preskriptionstiden följaktligen att uppgå till tio år. Nu föreslår socialdemokraterna i en reservation att det skall införas en ny bestämmelse i miljöskyddslagen, som innebär att preskriptionstiden för alla brott mot lagen utsträcks till tio år. Jag hoppas att det av vad jag nyss sade framgår att socialdemokraternas förslag inte innebär någon förlängning av preskriptionstiden för grova överträdelser. Socialdemokraternas förslag kommer i själva verket — om det skulle genomföras — att få betydelse bara för brott som inte kan bedömas vara grova. För sådana brott skulle preskriptionstiden då bli tio år i stället för fem år, som följer av regeringens förslag. tionsregeln skulle bli tillämplig på skulle vara brott som inte föranleder högre straff än böter. Att för den typen av brott ha en tioårig preskriptionstid står enligt min mening i uppenbar strid mot de syften som ligger bakom våra nuvarande preskriptionsbestämmelser. Det stämmer inte heller med vad som gäller i fråga om brott på andra områden. Bötesbrott preskriberas som regel redan efter två år.

Det skulle enligt min mening innebära en alldeles felaktig användning av samhällets resurser, om såväl tillsynsmyndigheterna enligt miljöskyddslagen som polis, åklagare och domstolar skulle vara skyldiga att syssla med bötesbrott som är inemot tio år gamla. Både för samhället och för den enskilde måste åtalspreskription för lindriga brott inträffa långt tidigare. Enligt min uppfattning är det bara skenbart som förslaget i reservationen synes på ett bättre sätt än regeringens förslag kunna tillgodose miljöskyddsintresset. Det är min förhoppning att de förslag till ändringar i miljöskyddslagen som vi nu skall besluta om kommer att medföra påtagliga förbättringar av miljöskyddet. Men med detta får vi inte slå oss till ro. Skyddet av vår livsmiljö är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna. De problem vi står inför är utomordentligt stora. Jag tänker t.ex. på problemen med försurningen och kontrollen av kemiska ämnen. Reformarbetet måste därför fortsätta. Kring det arbetet, som måste bedrivas kraftfullt och målmedvetet, är det angeläget att alla verkligen sluter upp. Jag antydde i inledningen till mitt anförande att arbetet med översynen av miljöskyddslagen drivs vidare. Översynen gäller bl.a. frågor om ytterligare åtgärder mot bullerstörningar och åtgärder för att återställa skadad miljö samt frågor om bättre möjligheter för enskilda att få ersättning för miljöskador. Åtgärder för att förbättra miljöskyddet får vidtas steg för steg, i takt med de möjligheter som teknik och kunskap ger oss.

Herr talman! Jag delar det synsätt som Anders Dahlgren nu gav uttryck åt, när han framhöll värdet av att en så stor uppslutning har skett kring den översyn av miljöskyddslagen som genomförts. Som talesman för moderata samlingspartiet har jag i ett kort anförande före middagsuppehållet redovisat uppfattningen att det är alldeles självklart och fullt naturligt att under den tid om tio elva år som den nuvarande miljöskyddslagen har gällt har samhällets syn på och vår inställning till ett säkrare miljöskydd blivit alldeles uppenbar. I den delen råder inga delade meningar.

För den skull har vi, herr talman, varit tveksamma då det gällt den under löpande tioårsperiod föreslagna möjligheten till omprövning av gällande regler i den nya miljöskyddslagen. Anders Dahlgren sade i sitt anförande att den ändring som skett genom bestämmelsen som tillförts 24 § enbart är ett förtydligande av nu gällande rätt. Jag är inte beredd att peka på någon annan möjlighet än den i lagen nu anvisade för att åstadkomma detta, men om det enbart är fråga om ett förtydligande markerar detta ytterligare vad jag inledningsvis sade i fråga om skillnaden i synsätt när det gäller den översyn som genomförts, en skillnad som därmed framstår som ännu mindre, och det är så mycket mer tillfredsställande att kunna konstatera detta. Jag tycker ändå, herr talman, att det finns anledning att peka på det faktum att det inte är så förskräckligt länge sedan vi i Sverige gick över från ett agrarsamhälle till att bli en industrination. En i och för sig ganska kraftigt bolmande skorsten på en ort uppfattades då som ett hälsotecken. Det var något som gav sysselsättning, det gav pengar och livet pulserade kraftigare i den bygden än i andra. Vi var vid den tiden okunniga om att en del av dessa hälsotecken i form av en hög skorsten samtidigt innebar risker för miljö och kanske också för människors hälsa. Vi visste ingenting om detta då, och det är, herr talman, inte så länge sedan det trots allt var enbart positivt att möta en sådan syn. Med tiden lärde vi oss dock mera och fick veta att detta också innebar betydande negativa konsekvenser. I takt med det har samhället försökt åstadkomma det bästa skydd som kunnat uppnås. Det är enbart i det avseendet som vi har försökt peka på att det någonstans måste finnas en balanspunkt, där det i strävandena att få en ur miljösynpunkt störningsfri produktion kan uppstå en konflikt med kravet på en trygg sysselsättning i företagen och kravet på rimliga möjligheter för företagen att existera.

Herr talman! Jag har velat göra dessa kommentarer med utgångspunkt i jordbruksministerns deklaration att det är fråga om ett förtydligande. Jag upprepar: Är det på det sättet är vår olika syn på de här tingen utomordentligt liten.

Herr talman! Jag noterar att jordbruksministern började med att slå fast att när den miljöskyddslag som vi nu diskuterar antogs 1969 bedömdes den vara ett framsteg som förde fram Sverige som ett föregångsland bland världens nationer inom miljövården. Det var naturligtvis också annan lagstiftning och andra åtgärder som vidtogs i det sammanhanget som medverkade till detta. Jag kan utan vidare säga att vi såvitt jag ser det är överens om det mesta i det förslag som jordbruksministern har lagt fram. Förslaget följer i stort sett utredningen, och utredningen har i sin tur arbetat på basis av de direktiv som gavs av den socialdemokratiska regeringen. Det finns emellertid punkter, som jordbruksministern själv tagit upp, där vi inte har samma uppfattning och där det kanske också finns en del frågetecken som behöver rätas ut. När det gäller tillståndsbesluts rättskraft och den diskussion som jordbruksministern för i den frågan med moderaterna vill jag emellertid säga att jag helt stöder jordbruksministerns uppfattning. Jag förstår inte den oro som moderaterna i det här sammanhanget känner för hur förslaget skulle verka ur rättslig synpunkt. Beträffande verksamheten i kommunerna har vi både i vår motion och i vår reservation sagt att det är mycket angeläget att kunna samordna tillsynen enligt miljöskyddslagen med den övriga tillsynsverksamhet som åläggs kommunerna genom det förslag till ny hälsoskyddslag som regeringen kommer med. Där skulle jag vilja fråga jordbruksministern om han vill medverka till att vi får den typen av samordning. När jag ställer den frågan innebär det samtidigt ett svar till jordbruksministern. När vi kräver att bättre få reda på vilka de kommunalekonomiska konsekvenserna är, är det inte för att vi inte vill lägga den här typen av tillsyn på kommunerna, utan det är helt enkelt därför att vi förstår att orsaken till att jordbruksministern valt att göra reformen frivillig är finansieringsfrågorna. Jag tror att det är utomordentligt angeläget att vi här kan få — vilket riksdagen också begärt i annat sammanhang — en redogörelse för vad detta skulle kunna innebära ur kommunalekonomisk synpunkt, så att vi får tillfälle att diskutera hur vi skall finansiera en väl organiserad tillsynsverksamhet. Det är detta som vi i första hand är intresserade av. När det sedan gäller AB Svensk Miljökontroll säger jordbruksministern att frågan inte är så enkel och att det är en illusion att tro att vi löser frågan om kontroll och tillsyn bättre genom att skaffa den här typen av organ som vi förordar. Vi har gjort det därför att man den vägen kanske skulle kunna ge alla kommuner och länsstyrelser större möjligheter att hålla sig med de resurser för den här typen av verksamhet som vi finner vara möjliga och angelägna. I samma andetag säger jordbruksministern att den här frågan skall utredas. Då vill jag veta: Avvisar jordbruksministern tanken på att man skulle kunna bygga upp den här typen av organ, som mer opartiskt och med bättre resurser skulle kunna bli det verkliga stöd som man kan behöva ute i kommunerna och på länsstyrelserna för att klara de här uppgifterna bra? Beträffande preskriptionstiden måste jag säga att jag tycker att jordbruksministern blir väl mycket jurist — han är väl mån om att vi skall få en ur juridisk synpunkt logisk uppbyggnad av lagstiftningen — och att därmed preskriptionstiden skall bestämmas av ett straffmaximum. Men medger ändå inte jordbruksministern att miljöbrotten har en speciell karaktär? Jordbruksministern säger ju att det övervägande antalet grova miljöbrott ändå kommer att bedömas enligt brottsbalken, och där har man de tio åren som preskriptionstid. Men det kommer också att finnas ett antal andra brott som det kanske skulle vara angeläget att kunna gå tillbaka i tiden för att kunna bedöma. Vore det då inte rimligt — just därför att sådana brott är av en speciell karaktär, eftersom de är så svåra att rekonstruera i efterhand — att vi för den typen av brott hade en preskriptionstid på tio år? Det är i alla fall en uppfattning som får bred uppslutning från de människor som är utomordentligt intresserade av denna typ av frågor. Det finns alltså även på den punkten en fråga som jag skulle önska att jordbruksministern ville ge mig svar på.

Herr talman! Jordbruksministern berörde knappast alls de frågor som vi i vänsterpartiet kommunisterna aktualiserat i vår partimotion. Hade vi haft en moderat jordbruksminister, är det inte ens säkert att jag hade begärt ordet, men nu gjorde jag det i anledning av den terminologi som jordbruksministern använde i inledningen av sitt anförande. Jordbruksministern och jag hade för en tid sedan ett meningsutbyte då vi i interpellationsdebatt diskuterade folks oro. Vi kom där fram till att det fanns två sorters oro: en sort, som nog var betingad av reell rädsla, och en annan sorts oro, som kunde vara politiskt grundad. Här är en analogi till det resonemang som vi förde då. Jordbruksministern Anders Dahlgren säger att de ”demokratiska” partierna — som han uttrycker sig — i stort sett är överens om det mesta av det som tillkom i propositionen om ändring i miljöskyddslagen. Det är kanske att märka ord, men är det inte en det kalla krigets terminologi att använda ett sådant ord? Jag rekommenderar honom i stället att använda uttrycket de fyra stora partierna eller kanske lika gärna utskottspartierna — eftersom vi är utestängda från utskotten. Vi har alltså inte i själva utskottet kunnat ta ställning i den här frågan om ändringar i miljöskyddslagen. Däremot har vi gjort det i en partimotion. Också den godtar i väsentliga avseenden innehållet i propositionen — även om den på vissa punkter kräver ändringar — vilket jag också sade i början på det anförande som jag höll före middagsuppehållet. Om jordbruksministern syftar på ett parti som kräver att demokratin skall utvidgas också på det ekonomiska fältet, varvid ett fåtal kan få mindre rörelseutrymme i samhället, då skall han fortsätta att använda denna terminologi, men anser han inte det rekommenderar jag honom att använda något av de andra uttryck som jag tidigare anvisade. Sedan till en sakfråga som jordbruksministern berörde i sitt inlägg. Det gällde den kommunala tillsynen, som Svante Lundkvist också nyss var inne på. Där vill jag återigen betona vikten av att om kommunerna åtar sig tillsynen enligt den ändrade miljöskyddslag som vi nu får, så måste staten se tillatt den verksamheten ges ett ekonomiskt underlag från statens sida — detta för att den här reformen skall få ett reellt innehåll för kommunernas del.

Herr talman! Jag vill säga till herr Lundkvist att utredningarna får visa vad som behövs för att vi skall få den effektiva kontroll som jag vill ha och som jag fattat att också Svante Lundkvist vill ha. Så säger Svante Lundkvist att jordbruksministern blivit för mycket av jurist. Det vill jag inte bli. Men detta har gjorts till en stor politisk fråga, inte minst av Svante Lundkvists parti, som i den politiska debatten fört fram denna fråga. Därför tyckte jag att det var angeläget att gå igenom detta ordentligt, och då blir det naturligtvis ett visst juristspråk. Det fanns anledning att göra denna genomgång, framför allt därför att Svante Lundkvist anklagade utskottets ordförande för att vara alltför lättvindig i sin argumentering mot reservationen. Det är skälen till att jag gick igenom detta mycket noggrant. Jag är ledsen om jag måste fortsätta med juristspråket. Men när det gäller preskriptionsfrågorna vill jag ta upp en annan väsentlig aspekt, som kanske inte har uppmärksammats tillräckligt i debatten. Brottsbeskrivningarna för miljöbrott enligt regeringens förslag till ändring av brottsbalken, liksom brottsbeskrivningarna i miljöskyddslagen, är så utformade att ett brottsligt handlande som där beskrivs kan vara utsträckt väldigt länge i tiden. Preskriptionstiden börjar inte att löpa förrän brottet har upphört att begås. Exempel på handlande av den typen är när någon utan tillstånd bedriver miljöfarlig verksamhet. När detta brottsliga handlande uppdagas kan han alltså ställas till ansvar, oavsett hur lång tid som förflutit sedan den miljöfarliga verksamheten började. I andra fall förutsätts att en effekt, exempelvis en miljöskada, av det här brottsliga handlandet skall ha inträffat innan preskriptionstiden börjar löpa. Så kommer det att vara i fråga om t.ex. nedgrävning av gifttunnor. I sådana fall är själva nedgrävningen brottslig och kan bestraffas innan skador av giftet har uppstått, om nu brottet mot förmodan skulle upptäckas innan läckage har börjat ske. Men om denna nedgrävning inte upptäcks förrän tunnorna om något eller några decennier börjar läcka och föroreningsskador inträffar, så har i princip ett nytt brott kommit till, och preskriptionstiden för det nya brottet skall räknas från det att skadeverkningarna inträffat. När det gäller kommunernas övertagande av tillsynsansvaret enligt miljöskyddslagen, talas det här om resursfrågorna. Jag är tacksam över det svar som jag fick av Svante Lundkvist, nämligen att vi i princip är överens om att kommunerna skall ta detta ansvar. Jag menar att det ligger en del överdrifter i talet om resursfrågorna. Jag betonar att uppgiften har gjorts frivilligt. Men i väldigt många kommuner lägger hälsovårdsnämnderna redan i dag ned ett betydande arbete på miljöfrågorna. Jag förutsätter att detta kommer att fortsätta och att kommunerna nu ser till att hälsovårdsnämnderna också tillförs de formella tillsynsbefogenheterna enligt miljöskyddslagen. Men när det gäller kostnaderna och kravet på en kommunalekonomisk utredning har jag redan i propositionen och här i dag sagt att naturvårdsverket arbetar med ett avgiftssystem, som i princip skall innebära att kommunerna skall kunna ta ut avgift av företagen för den tillsyn som man har. I princip kommer kommunerna alltså att hållas ekonomiskt skadeslösa för denna ökande verksamhet. Av det som Arne Andersson i Ljung anfört till stöd för sin reservation får jag det intrycket att han menar att företagen genom mitt förslag hamnat i ett i det närmaste hopplöst underläge gentemot naturvårdsverkets krav på omprövning. Så är det dock inte. Vid omprövning för ny process eller reningsteknik skall koncessionsnämnden liksom vid all annan omprövning göra en skälighetsbedömning, där företagsintresset vägs mot miljöskyddsintresset. Som jag har uttalat i propositionen skall därvid stor vikt fästas vid kostnaderna för övergången till den nya tekniken och till den tid som behövs för övergången. Vi har alltså anledning att utgå från att vid en förnuftig tillämpning av dessa regler även i fortsättningen de skäliga krav på planeringsutrymme och säkerhet för investeringar som kan resas från industrins sida kommer att tillgodoses. Mot denna bakgrund menar jag fortfarande att den moderata reservationen är totalt överflödig. Det gäller allra helst sedan Arne Andersson uttalat att forna tiders okunnighet skapat många av våra nuvarande miljöproblem. Det är ju det som vi inte vill skall återupprepas. Till Per Israelsson vill jag säga att det inte var någon ond avsikt i det jag anförde. Jag har ingen anledning att anklaga Per Israelsson för att inte ha ett levande och positivt intresse för miljöfrågorna.

Jag fick vidare inte något svar på frågan hur det skall vara möjligt att samordna tillsynen enligt miljöskyddslagen med den övriga tillsynsverksamhet som åläggs kommunerna genom det förslag till ny hälsoskyddslag som också skall komma. Det är ett besked som jag också skulle vilja ha. Jag fattade jordbruksministern så, att han nu inte avvisar den av oss framförda tanken på AB Svensk Miljökontroll utan menade att man efter utredning får se om detta är en tänkbar möjlighet. Vi skulle önska att riksdagen på den punkten gav jordbruksministern råg i ryggen genom att uttala sig till förmån för ett sådant organ. När det sedan gäller preskriptionstiden anklagade jag inte jordbruksministern för att använda juristspråk — det må vara att man om man skall tala om lagstiftning måste begagna juristspråk. Vad jag anklagade honom för var att han drar slutsatser som kanske närmare motsvarar vad en jurist tycker att man skall göra ur tekniska synpunkter än vad en politiker borde göra från utgångspunkten att bäst gagna det syfte vi vill tillgodose. Jag förstår fortfarande inte varför jordbruksmininstern inte kan medge att miljöbrotten har en speciell karaktär, med tanke på möjligheterna att komma åt dem och att bevaka dem, och att det därför vore motiverat att ha den längre preskriptionstid som vi har föreslagit. Märk väl att jordbruksministern, när han nu försöker förklara att det ändå finns möjlighet att komma åt de här problemen, själv anser att det i de flesta fall räcker med fem års preskriptionstid för de lindriga miljöbrotten. Det är på den här punkten som jag tycker att jordbruksministern borde kunna medge att miljöbrott har en annan karaktär än övriga brott. Man borde med bortseende från vad som tekniskt kan vara intressant ur juridisk synpunkt betrakta miljöbrotten så, att man införde den längre preskriptionstiden för alla sådana brott.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig att jordbruksministern skulle säga att den reservation som vi å moderata samlingspartiets vägnar har fogat till betänkandet var bra och välbehövlig. Men när jordbruksministern nu uttryckte som sin mening att den var onödig vill jag gärna säga att jag sätter stort värde på den starka betoning som jordbruksministern i sin argumentering gav den skälighetsprövning och den prövning av kostnadsaspekten som skall göras i samband med omprövningsbeslut. Den markeringen sätter vi utomordentligt stort värde på. Om vår reservation enligt jordbruksministerns sätt att bedöma den inte har haft någon annan funktion än att locka jordbruksministern till detta betygande, vill jag säga att det ändå är värdefullt. Det är precis den bedömningen av företagens möjligheter att kostnadsmässigt klara nya påkommande krav som vi har velat fästa uppmärksamheten på. Därför sätter jag utomordentligt stort värde på jordbruksministerns betygande i detta avseende och tycker att vår reservation kanske rent av har varit nyttig.
Herr talman! Om reservationen har fyllt sin uppgift, är det min förhoppning att den inte kommer till omröstning i kammaren. Till Svante Lundkvist vill jag säga att det naturligtvis är angeläget att alla kommuner får denna tillsynsverksamhet — det är självklart. Att vi gjort det kommunala övertagandet av tillsynsansvaret frivilligt är ju beroende på den ekonomiska situationen. Därför är det angeläget att vi under nästa år får fram det avgiftssystem som skall göra det möjligt för alla kommuner att kunna åta sig tillsynen. Naturvårdsverket arbetar mycket intensivt för att få fram ett förslag i det här avseendet. När det förslaget läggs fram kommer det, om det är användbart, vilket jag hoppas, självfallet att redovisas för riksdagen. Då kan vi fortsätta den här debatten och se i vad mån förslaget räcker till för kommunerna. När det gäller preskriptionstiden sade jag i mitt inledningsanförande att enda skillnaden mellan regeringens förslag och reservanternas förslag är att preskriptionstiden enligt socialdemokraternas förslag blir tio år för de lindrigaste överträdelserna. Det är enligt min och andras bedömning en orimligt lång preskriptionstid för de lindriga brotten. De grova brotten har ju enligt propositionens förslag den längre preskriptionstiden. En så lång preskriptionstid som tio år för lindriga brott finns det inte någon motsvarighet till på något annat lagstiftningsområde. Min fråga till Svante Lundkvist blir: Om man inte på något annat lagstiftningsområde har så lång preskriptionstid för lindriga brott, hur motiverar då Svante Lundkvist att man skall ha det på det här området? När det gäller frågan om det bolag som skulle bildas för att klara tillsynsoch kontrollverksamheten vill jag säga att jag inte avvisar någonting som ännu inte har utretts. Den här frågan skall utredas, och möjlighet finns ju att då pröva det förslag som socialdemokraterna lagt fram. Vad utredningen kommer fram till vet man ingenting om förrän dess arbete är klart. Namnet på det här bolaget, om inte annat, är ju snyggt.
Herr talman! Jag vill bara ställa några ytterligare kompletterande frågor. Får jag fatta jordbruksministern så att frågan om AB Svensk Miljökontroll också är under utredning? Jag fick nästan det intrycket att jordbruksministern menar att den frågan ryms inom ramen för en utredning om tillsynsverksamheten över huvud taget. Det vore i så fall ett framsteg, och det vore intressant att få veta någonting om detta. När det gäller kommunerna fick jag fortfarande inget svar på frågan om samordningen mellan tillsynen enligt miljöskyddslagen och den övriga tillsynsverksamhet som åläggs kommunerna genom det förslag till ny hälsoskyddslag som är aviserat. Jordbruksministern efterlyste motiven till att man skulle ha längre preskriptionstid just för miljöbrotten. I vår motion, i vår reservation, i mitt första inlägg här i kammaren och i mitt andra inlägg här i kammaren har redovisats att vi anser att detta är en speciell typ av brott. På grund av svårigheten att komma åt brotten — det kan gå långa tider innan man över huvud taget kan uppdaga dem — anser vi att den längre preskriptionstiden borde gälla även för de brott som skall hanteras via miljöskyddslagen.
Herr talman! Jag trodde att kammaren hade uppfattat att jag har sagt att det är så viktigt att få mätoch kontrollverksamheten effektiv att denna verksamhet skall utredas. Det kommer att ske inom den allra närmaste tiden. Då får naturligtvis den fråga det här gäller, liksom andra frågor, prövas i det sammanhanget. När det gäller preskriptionstidens längd är det bara att konstatera att vi fortfarande har olika uppfattningar — och att frågan i sig är mycket liten. Vad som skiljer oss är bara att socialdemokraterna vill ha tio års preskriptionstid för lindriga eller ringa miljöbrott, medan regeringen har sagt att vi skall ha tio års preskriptionstid för grova miljöbrott. Det socialdemokratiska kravet skiljer sig från all annan lagstiftning av detta slag. Just på miljöområdet vill man alltså ha tio års preskriptionstid för lindriga eller ringa brott.

Herr talman! I detta betänkande behandlas såväl det återförvisade ärendet NU 1980/81:2 som sex nya motioner som inlämnats under den allmänna motionstiden. Vad gäller punkten 1, det återförvisade ärendet, vill jag erinra om den debatt som fördes den 21 januari. Jag vill också påminna om att riksdagen i den första frågan, den om branschregister för bilverkstäder, redan har bifallit motionskravet. Omröstningsreglerna är dock sådana att ett senare återförvisningsbeslut i voteringen om samma betänkande gjort att proceduren nu måste göras om. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen vid punkt 1, samtliga moment. I reservationen vid punkt 2 tas de regler som gäller vid handel med drycker upp. Denna reservation är en uppföljning av den uppfattning som fördes fram i näringsutskottets betänkande nr 2. Nu har det inträffat att två folkpartiledamöter lämnat in en motion som har samma syfte. Den socialdemokratiska reservationen stödjer denna folkpartimotion. Vi framhåller åter att det finns anledning att se allvarligt på förekomsten av oegentligheter och missförhållanden inom restaurangbranschen. Vi har noterat att man inom myndigheter, fackoch branschorganisationer arbetar på att begränsa möjligheterna till fiffel inom denna bransch. Men de åtgärder som aviserats anser vi otillräckliga, särskilt som förfaranden av denna art faktiskt ifrågasatts i samband med att de prövats bl.a. i Stockholm. Vi anser det självklart att det skall vara möjligt att kontrollera hur en restaurangägare sköter sina åligganden och att låta detta påverka tillståndsgivningen. Sammanfattningsvis bör det konstateras att dessa betänkanden kommit till därför att svartjobberiet och den ekonomiska brottsligheten tar allt allvarligare proportioner. Vi vet också att det här är fråga om verksamheter som dels drar undan skatter från samhället, dels genom sina lägre kostnader — på grund av fifflet — slår ut de företag som arbetar inom lagens råmärken. Bakom många av de företag som motionskraven nu riktar sig mot finns tyvärr också grov organiserad brottslighet. Ingen tror att de åtgärder som föreslås i reservationen i sig kommer att lösa samhällets svårigheter med den organiserade brottsligheten, men alla åtgärder som kan sättas in mot denna verksamhet måste användas. Herr talman! Jag yrkar bifall även till den socialdemokratiska reservationen vid punkt 2.

Herr talman! Jag finner ingen anledning att ta upp en ny debatt i denna fråga. Vpk-motionen behandlades den 21 januari i år, och den uppfattning vi då redovisade står kvar. Jag vill emellertid gärna tillägga att de entreprenadföretag som det här gäller inte har blivit seriösare. Tvärtom visar undersökningar att allt fler entreprenörer struntar i både lagar och avtal. I Stockholms kommun har Kommunals avdelning 1 tillsammans med SKTF gjort en stickprovsundersökning bland 383 entreprenörer i Stockholm. Undersökningen visade att mindre än hälften klarade sig utan anmärkningar. 30 26 av företagen hade skatteskulder på 10,1 miljoner. 40 96 hade ingen arbetsmarknadsförsäkring för sina anställda, och 9 96 fanns inte i momsregistret. Enbart Stockholms kommun anlitar ca 3 000 entreprenörer och gör affärer med det privata näringslivet för 4 miljarder kronor varje år. Det kan enligt vår mening inte vara godtagbart eller försvarbart att statliga och landstingskommunala myndigheter anlitar företag som på ett så uppenbart sätt nonchalerar lagar och gällande avtal.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 39 finns fem socialdemokratiska reservationer. Fyra av dessa har behandlats i den debatt om näringsutskottets betänkande 2 som fördes i kammaren den 21 januari. Jag ber att i denna del få hänvisa till den debatten. Den femte reservationen berör en form av frisedel från skattemyndigheter för tillstånd till någon form av spritservering. Jag vill bara göra kammaren uppmärksam på att utskottsmajoriteten har velat att regeringen skall följa den pågående utvecklingen med uppmärksamhet. Jag vill även påpeka att det sker en betydande grad av självsanering inom branschen som vi ser som mycket positiv. Vi måste även vara medvetna om att det överväldigande antalet företagare även inom den utpekade hotelloch restaurangbranschen är hederliga medborgare som driver seriöst företagande. Vi vill ha en viss kontroll, och vi vill skärpa den bl.a. genom den form av arbetsgivarregister som regeringen har aviserat att den skall lägga fram förslag om denna vår. Vi vill avvakta och se vad detta arbetsgivarregister och den självsanering inom branschen som i dag pågår kommer att leda till för resultat. Vi är helt eniga om att vi skall bekämpa den ekonomiska brottsligheten, men vi får för den skull icke förhindra eller allvarligt försvåra nyföretagande eller småföretagande, ty det kan komma att skada den svenska ekonomin och näringsfriheten högst allvarligt. Jag tror att vårt syfte är detsamma, oavsett om vi är på majoritetseller reservationslinjen.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

Herr talman! Det är glädjande att höra att Sven Andersson tycks ha samma uppfattning som vi som har undertecknat reservationen. Om han nu har det vore det bra om Sven Andersson också gav uttryck för det vid rösthandlingen. Det här är faktiskt inte något nytt problem, utan det har diskuterats ganska länge. Åtgärder har vidtagits från såväl branschsom de fackliga organisationerna i syfte att stävja det missbruk som förekommer inom branschen. Det är ingen tillfällighet att den här branschen särskilt har varit föremål för intresse från olika håll. Det finns alltså möjlighet för Sven Andersson att nu, genom att följa upp sin egen motion, se till att det händer någonting och det ganska snart. Jag tror att det skulle vara utomordentligt värdefullt för det saneringsarbete som förekommer när det gäller den här typen av verksamhet. Om man ingriper mot en bransch av den här typen kommer det sannolikt att få effekter långt utanför den, eftersom de här företagarna naturligtvis observerar vilka åtgärder samhället är berett att sätta in. De noterar detta och kan alltså inte fortsätta på det sätt som hittills har skett. Vi har alltså all anledning att se till att någonting blir gjort nu.

Herr talman! Jag vill bara säga till Sven Andersson att ingenting har ändrats i detta avseende under den tid som har gått sedan motionen lämnades in till dess vi i dag behandlar betänkandet.